Herr talman! Herr Fredriksson har vänt sig emot att barnen skulle få vara med i försäkringen och kunna gå till de tandläkare som föräldrarna anlitar. Han påstår att det är onödigt att i dag, med den bristsituation i fråga om vårdmöjligheter som råder, att utvidga personkretsen. Jag vill hävda att det här inte gäller att utvidga personkretsen. Vederbörande har ju rätt att få tandvård inom folktandvården. Om man flyttar över kapaciteten till den privata sidan, så innebär det inte att man ökar vårdbehovet utan att man flyttar det från ena stället till det andra. Det blir ökad vårdmöjlighet inom folktandvården om barnen i stället använder föräldrarnas tandläkare. Dessutom blir det, som herr Fredriksson påpekade, något dyrare för föräldrarna att anlita den privata tandläkaren för barnen, eftersom de då inte får den halva kostnad ersatt, som de skulle ha fått om de anlitat folktandvården. Jag skall inte gå in närmare på de aktuella siffrorna som man redovisar —- 523 timmar per år inom folktandvården för vuxentandvård och 1498 hos de privatpraktiserande tandläkarna per år i genomsnitt. Jag vågar inte bestämt påstå att man kan förutsätta eller hoppas — vilket uttryck man nu skall använda — att fler människor skall kunna få tandvård inom den privata sektorn, men den möjligheten kanske finns. Då skulle detta faktiskt innebära att man har ett ökat utbud av vårdmöjligheter. Reservationen 3 gäller gravida kvinnors sämre tänder. Erfarenheten har väl något att säga i det sammanhanget. Experterna är här tydligen inte ense. Jag kan bara konstatera att varken herr Fredriksson eller jag har några möjligheter att personligen redovisa slutgiltiga erfarenhetsbevis i den här frågan. Men jag har i detta fall hänvisat till tiobarnsmamman fru Swartz, som torde vara mycket kvalificerad att avge yttrande i detta sammanhang. Beträffande reservationen 9 har jag inte mycket att säga. Även om det nu inte finns några slutgiltiga regler för hur AT-tjänstgöringen och utbildningen för tandläkareleverna skall utformas, är det i alla fall riktigt som vi framhåller i den motion och den reservation som jag står för — att detta skall handhas med försiktighet så att ingen tvingas göra alltför drastiska avvikelser från den studiegång som man har påbörjat.

Herr talman! Herr Fredriksson har ju varit moderat i tonfallet och inte gjort det grova påstående som socialministern gjorde — att vi är ute efter försäkringen. Men så känner ju också herr Fredriksson mitt agerande från utskottet och kan alltså göra en bättre bedömning av den saken än vad socialministern kan. Herr Fredriksson nämnde dechargedebatten med anledning av detta att en försäkringskassa kan innehålla ett arvode om inte tidsuppgifterna är ifyllda. Ja, det är riktigt, herr Fredriksson. Det blev 155-155 vid voteringen, och det var bara med lottens hjälp som socialministern undgick en prickning. Sedan sade herr Fredriksson att vår inställning i etableringsfrågan är en annan nu än när vi skrev partimotionen. Jag vill bara konstatera att partimotionen skrevs i januari i år. Det förslag som nu föreligger om att ta bort etableringskontrollen gäller från den 1 januari nästa år. Det är en tid av ett år däremellan. Vi visste också, när vi skrev motionen, att det skulle komma ett förslag i dessa frågor. Men vi tycker nu att detta förslag inte är till fyllest, och därför föreslår vi att etableringskontrollen skall tas bort. En enhetlig återbäringstaxa gynnar ingalunda de stora inkomsttagarna, herr Fredriksson. Om det vore så, skulle inte försäkringskassorna och folktandvården i Stockholm ha föreslagit en enhetlig taxa, det kan herr Fredriksson vara helt övertygad om. Nog blir det enklare, herr Fredriksson, om man av två återbäringstaxor gör en. Dessutom blir det inte detta tryck på tandläkarna att göra mycken behandling i en omgång för att man skall få den högre återbäringen. Denna förenkling skulle därför också lätta på köerna.
Herr talman! Herr Hyltander talar om att det inte är någon utvidgning av personkretsen som han föreslår. Jag menar att om man vill föra in dessa ungdomar i försäkringen, så måste det ju innebära en utvidgning av personkretsen där, en utvidgning som inte kan vara nödvändig, såvitt jag förstår, eftersom ungdomarna har garanterad rätt till tandvård enligt förslag som vi tidigare har antagit. Det skulle väl i och för sig inte innebära något särdeles mycket bättre förhållande att komma med i försäkringen. Landstingen, som är huvudmän, har redan nu möjlighet att träffa överenskommelse med privattandläkarna. Privattandläkarna har också varit positiva till den saken. I den mån folktandvården inte kan ta emot dessa ungdomar kan de remitteras till privattandläkare och där få sin fria tandvård om överenskommelse träffas därom. Om de skulle tillföras försäkringen, tycker jag att konsekvensen borde fordra att också försäkringens återbäringssystem skulle tillämpas för ungdomarna, och då blir det givetvis högre kostnader —- om man nu inte ytterligare skall komplicera taxan, som herr Ringaby vill. Han menar ju att de, trots att de tillhör försäkringen, skall få fri tandvård, en tankegång som jag tycker är något ologisk. Herr Ringaby talar mycket om frihet och säger att det bästa sättet skulle vara att alla tandläkare fick fritt etablera sig. Ja, friheten kan nog vara bra. Men inte är den så mycket värd att man för den bör riskera att man inte skulle kunna bygga ut folktandvården i den takt som man önskar och som är nödvändig om man skall kunna uppfylla målsättningen, nämligen att ge så god tandvård som möjligt åt alla till överkomliga priser. Jag kan inte förstå annat än att det skulle bli mera krångligt om man följde moderatreservationen när det gäller taxan. Det blir tre taxor, som jag konstaterat, och man måste ha ett högkostnadsskydd. Var skall det högkostnadsskyddet ligga, herr Ringaby? Det har jag inte fått klart för mig ännu, och jag förstår inte att det skulle bli någon förenkling alls, om man följde den här reservationen.

Herr talman! Det räcker inte, herr Fredriksson, med den här överenskommelsen som landstingen har gjort med privattandläkarna att ta hand om barn. Den innebär nämligen ingen generell rätt för föräldrar att ta med sig ett barn till den tandläkare som de brukar gå till. Detta gäller områden där folktandvården inte klarar barnen. Men det kan ju vara fyra mil till folktandvården och bara några hundra meter till privattandläkaren, herr Fredriksson. Är det då något fel att pappan eller mamman tar med sig barnet till privattandläkaren? Det kan ju vara ett litet arbete som kostar mindre än resan till folktandvården, även om vården där är gratis. Det är alltså en praktisk åtgärd, och den borde inte vara svår att genomföra. Frihet talar jag faktiskt om, herr Fredriksson. Jag tror mycket på frihet och överläggningar mellan olika parter. Vi har klart slagit fast att när det gäller etableringskontrollen skall det vara överläggningar mellan landstingen och Tandläkarförbundets lokalavdelningar ute i länen. Det vore märkvärdigt om inte dessa kloka människor genom fria överläggningar med varandra skulle kunna komma fram till en vettig etablering. Tvång är inte roligt att tillgripa. Högkostnadsskyddet överlämnar vi med fullt förtroende till tandvårdsdelegationen eller någon annan instans för vidare utredning av var det skall läggas in. Det kan läggas in vid 2000, 3 000, 4 000 eller 5 000 —- man får avgöra vad som är lämpligt.
Herr talman! Herr Fredriksson och jag strider litet om ord här. Han och även jag använde uttrycket ”utvidga personkretsen”. Man utvidgar inte kretsen av vårdsökande om de vårdsökande flyttar från den ena vårdgivaren till den andra. Det var det jag sade i mitt förra anförande. Det är möjligt att man formellt utvidgar den personkrets som omfattas av försäkringen om man ger även barnen tillfälle att gå till privattandläkare med försäkringsgaranti. Men man åstadkommer de facto inget större tryck i vårdbehovet, utan tvärtom gör man det kanske lättare att tillgodose vårdbehovet, om man öppnar den här möjligheten. Detta gäller speciellt de små barnen, och som herr Ringaby framhållit kan det ju vara långa och besvärliga avstånd till folktandvården. Man kan då välja den andra vårdmöjligheten som ligger närmare, om även barnen omfattas av försäkringen och kan följa föräldrarna till deras tandläkare.
Herr talman! Herr Ringaby säger att det räcker inte med överenskommelser mellan huvudmännen och tandläkarna därför att detta inte ger någon generell rätt att ta barnen med sig till de privatpraktiserande tandläkarna. Det är alldeles riktigt. Men det är klart att om man nu fäster så stor vikt vid att gå till en privatpraktiserande tandläkare, så finns det ju inget förbud mot att man gör det. Man får emellertid betala kostnaden. Sedan tog herr Ringaby ett exempel. Han sade att det kan ju vara en lång resa till folktandvården, medan en privattandläkare kan bo på nära håll. Men i samma andedrag sade herr Ringaby att han tror på förhandlingsrätt och dialoger mellan olika parter. Jag skulle vilja understryka detta, och jag tror att de kloka människor som sitter i landstingen, hos huvudmännen, resp. företräder privattandläkarna kan resonera också om den här saken. Då bör det gå att komma överens om att ett sådant fall som herr Ringaby pekade på skall man remittera till privattandläkare, så att ett barn där kan få sin vård, om nu resan är mycket lång och kostsam. Nog bör det vara möjligt att genom överläggningar lösa sådana lokala problem.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande om den allmänna tandvårdsförsäkringen behandlas, som flera talare framhållit, även en anmälan från departementschefen av ett kommande förslag till omläggning av studieordningen för tandläkarutbildningen. Den stora förändringen där gäller införande av allmäntjänstgöring som en del av utbildningen. Den utredning som arbetar med denna studieordning har ännu inte lämnat sitt slutliga förslag, och det har sålunda ännu inte varit ute på remiss. Däremot har man i en promemoria till socialdepartementet den 1 oktober i år presenterat några modeiler för en omläggning av studieordningen och införande av allmäntjänstgöring. Att införa en allmäntjänstgöring som en del av tandläkarutbildningen, med syfte att inskola tandläkarna i arbetslivet och att ge praktiskt kliniska erfarenheter, är en riktig åtgärd, och allmäntjänstgöringen bör komma till stånd snarast. Men det är viktigt i det här sammanhanget att kvaliteten på utbildningen inte sätts åt sidan. Det är också någonting som utskottet stryker under i sitt betänkande. För det första gäller kvalitetskravet den teoretiska utbildningen. Vid en eventuell provisorisk omläggning kommer tre studieordningar att fungera parallellt, något som i varje fall riskerar att medföra negativa effekter för utbildningskvaliteten. För det andra gäller kvalitetskravet allmäntjänstgöringen. Det är väsentligt att ett tillräckligt antal klinikchefer har hunnit genomgå den av utredningen skisserade utbildningen innan de AT-tjänstgörande tandläkarna börjar på resp. kliniker. Enligt utredningens grundskiss skall denna klinikchefsutbildning, för att bl.a. inte negativt påverka folktandvårdens verksamhet, läggas ut över en period på fem och ett halvt år. Möjligheter redovisas visserligen att pressa ihop de viktigaste inslagen i utbildningen och ge den under en något kortare tid, men det kommer då att få effekter på folktandvårdens verksamhet. Herr talman! Jag har med detta inlägg velat peka på dubbelsidigheten i problemet. Det är angeläget att allmäntjänstgöringen snarast blir en del av tandläkarutbildningen. Samtidigt går det inte praktiskt att genomföra denna omläggning alltför snabbt, om man fortfarande vill behålla kvaliteten på utbildningen. Hur eventuella övergångsanordningar kommer att utformas har det ännu inte framlagts något förslag om. Men när förslaget kommer skall det remissbehandlas i vanlig ordning innan en proposition framläggs. Jag förutsätter att departementschefen i den kommande propositionen beaktar vad utskottet anfört om att kvaliteten på utbildningen inte får försämras i samband med övergången till en ny studieordning. Jag är övertygad om att det här kommer att innebära att omläggningen inte kan ske enligt utredningens ganska optimistiska tidsplan utan att det kommer att bli någon fördröjning. Detta är alltså bakgrunden till att vi från centerns sida har ställt oss bakom utskottets skrivning även på den här punkten. Får jag sedan passa på att ställa en fråga till socialministern som har nått mig från äldre tandläkare. Vi har i dag många tandläkare över 65 år som kan tänka sig att fortsätta verksamheten under några år för sina tidigare patienter men som inte anser sig orka och inte heller vill ta emot nya. I den situation som tandvården befinner sig i är det ju angeläget att tandläkare inte helt slutar med sin verksamhet vid 65 års ålder, om de har möjlighet och ork att fortsätta. Den här gruppen tandläkare har begärt ett besked från tandvårdsdelegationen, om de har möjlighet att få fortsätta verksamheten för sina gamla patienter men, inför den avtrappning av verksamheten, som de med ålderns rätt vill göra, kan bli undantagna från kravet på att ta emot nya patienter. Något besked har de inte fått. Däremot finns det uttalade besked från många av dessa tandläkare att de slutar sin verksamhet något tidigare än de annars skulle ha gjort — och därmed minskar samhällets vårdresurser — hellre än de finner sig i att ta emot nya patienter. Kan socialministern i dag ge den här gruppen ett sådant besked att samhället under de närmaste åren får behålla denna del av vårdresurserna, som det ju är så stort behov av?

Herr talman! I motionen 1228 har herr Hyltander och jag framfört vissa önskemål rörande tandvården. Vi uttalar som vår mening bl.a. att tandvård för barn bör bli ersättningsberättigad inom tandvårdsförsäkringen. Det gavs uttryck för samma mening i en motion förra året, men den hade tyvärr ingen framgång då. Inte heller i år har utskottet haft förståelse för våra synpunkter. Utskottet framhåller att den vårdsamverkan vi nu har mellan tandvårdshuvudmännen och Tandläkarförbundet har lett till stora förbättringar vad gäller barntandvården inom huvudmannaområden där folktandvården ännu inte är tillräckligt utbyggd. Ja, jag vet att förbättringar har åstadkommits och tror också att det kommer att bli ytterligare förbättringar. Men läget är inte sådant att alla föräldrar känner sig tillfredsställda. Enligt propositionen är situationen för de minsta barnen mycket varierande, beroende på vilket huvudmannaområde man hör till. För åldrarna 3-5 år anges att 38 26 av samtliga barn har fått fullständig behandling. Antalet varierar dock mellan olika huvudmannaområden från 6 till 89 96. Till detta skall då tydligen läggas den del av den kvarts miljon barn i åldrarna 3-16 år, som under 1974 har fått behandling. Vi har alltså inte möjlighet ännu att ge alla barn erforderlig vård. De föräldrar som av detta och andra skäl själva ordnar sina barns tandvård hos sin egen tandläkare borde då rimligen komma i åtnjutande av samma ersättning via tandvårdsförsäkringen. Denna tanke har tidigare utvecklats här av både herr Hyltander och herr Ringaby. Dessa föräldrar svarar ju för sina barns tandvårdskostnader. Jag finner det ganska naturligt att föräldrar tidigt tar med sina små barn till sin tandläkare. Både kontroll och vård kan verkligen behövas på ett tidigt stadium. Ju förr dess bättre. Barn och tandläkare lär då också känna varandra, vilket kan ge barnen den trygghet som nog är skön att känna. Att ge föräldrarna möjlighet till ersättning vore inte att premiera dem, de får ju ändå stå för en del av kostnaderna, men det skulle öka valfriheten, vilket vore av stor betydelse inte minst för ängsliga barn. Och sådana barn kommer det alltid att finnas. Det är f.ö. en ängslan som kan hänga med ända upp i vuxen ålder. Jag tänker att många av kammarens ledamöter har sina stunder i tandläkarens väntrum i friskt minne, inte minst när de satt där som barn. Jag är inte helt överens med herr Fredriksson om att det är bra ordnat för de små barnen i detta avseende. Mina ställningstaganden bygger kanske inte så mycket på statistik utan mera på exempel som jag har mött ute i livet. Detta gäller både beträffande barnen och de gravida kvinnorna. Vad de sistnämnda angår skulle jag väl kunna berätta åtskilliga sanna historier ur livet, som det heter, men jag skall inte trötta kammarens ledamöter med det i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 av herr Hyltander. Vad tandvården för gravida kvinnor angår har vi i motionen hemställt att riksdagen hos regeringen begär förslag till förtur inom folktandvården för dessa kvinnor. Före tandvårdsreformens genomförande hade de förtur inom folktandvården. Havandeskapstiden medför stora risker för kvinnan när det gäller kariesangrepp, och det är oerhört viktigt att hon under den tiden står under ordentlig tandläkarkontroll och ges möjlighet till erforderlig tandvård. Enligt min uppfattning är det inte ovanligt att kvinnor under sin graviditet får svåra angrepp på sina tänder som sedan nödvändiggör mycket omfattande och dyrbara tandvårdsarbeten, när kontroll och vård av olika skäl inte har satts in i tid. Vad som sägs i propositionen ger inte tillräcklig garanti för att gruppen gravida kvinnor får någon förtur. Det vore emellertid önskvärt att den gruppen nämns när det gäller försäkrade i akut behov av vård som skall tas om hand omedelbart. Herr talman! Jag yrkar bifall också till reservationen 3 av herr Hyltander.
Herr talman! Som jag sade i mitt huvudanförande finns det egentligen inte något odontologiskt bevis för att kvinnor genom sin graviditet får sämre tänder än andra. Fru Swartz har motsatt uppfattning. Jag är inte helt övertygad om att hon har rätt, men låt gå för det. Men då skall vi väl hoppas att man i den akuta vård vi har kommer att ta hänsyn till detta. Jag kan medge att det kanske kan vara viktigare för gravida kvinnor än för många andra att få sina tänder översedda. Men den saken skall väl kunna klaras utan att vi därför bifaller reservationen 3. Sedan sade fru Swartz att alla föräldrar inte är nöjda med de förhållanden som nu råder inom folktandvården, och det förstår jag mycket väl. Men det beror väl inte på att barnen inte är anslutna till folktandvården utan helt enkelt på att vi ännu inte har tillräckligt med tandläkare. Resurserna är ännu för små. Men i den mån vi får fler tandläkare — och det utbildas ju ändå ca 500 per år — skall väl förhållandena bli bättre undan för undan. Och jag tror ändå — där har jag en annan uppfattning än herr Ringaby — att det är riktigt att de nyutbildade tandläkarna tillförs folktandvården. Det tror jag är den bästa vägen för att vi skall få en hygglig tandvård här i landet.
Herr talman! Jag är naturligtvis glad över att herr Fredriksson anser det vara i högsta grad nödvändigt att gravida kvinnor får behövlig tandvård. Men då kan jag bara inte förstå att man inte har kunnat ansluta sig till det som är inskrivet i herr Hyltanders reservation. Då hade det ju blivit en starkare skrivning från riksdagens sida, och detta berättigade önskemål hade då kommit fram på ett annat och bättre sätt. Vad sedan gäller tandvården för barn är det helt klart att det är de f.n. otillräckliga resurserna som inger den största oron. Men jag tror ändå att vi alltid kommer att ha föräldrar, som av anledningar som jag tidigare framhöll, gärna ser att de får ta med sina barn till sin egen tandläkare. Och just detta att förebygga barnens ängslan tycker jag är någonting som vi måste ha i minne. Det finns och kommer alltid att finnas ängsliga barn, som vi bör se om litet speciellt. När föräldrarna får ta på sig hela kostnaden själva, som de får göra i dag, är det kanske inte någon stor skara föräldrar som orkar med detta, men några fler skulle det väl ändå bli om de fick ersättning via tandvårdsförsäkringen. Det är ju ingenting som säger att ängsliga barn bara finns hos sådana föräldrar som kan ta den stora kostnaden.
Herr talman! Det finns inte stor anledning för mig att nu komma med någon längre replik. Jag kan hålla med om att det är viktigt att barnen får följa sina föräldrar till tandläkaren. Men det kan de ju göra också inom folktandvården. Om man klarar av — vilket är en av förutsättningarna — att träffa överenskommelse mellan huvudmän och privattandläkare kommer människor också att kunna gå till privattandläkarna utan att behöva betala ersättning. Men det är klart att det råder olika förhållanden inom olika landsting. Inom vissa landsting har man kommit långt och har en bättre folktandvård än i andra landsting. Men det är min förhoppning att förhållandena skall förbättras även i andra landsting.
Herr talman! Just därför att förhållandena är så olika inom olika landsting skulle det vara ett steg framåt om man hade kunnat ordna det så som vi skisserat i vår motion.

Herr talman! Med anledning av propositionen om tandvårdsförsäkringen har jag väckt en motion i den här frågan. Men efter den debatt som förts i dag kan jag fatta mig ganska kort. Vad jag i min motion vill rikta uppmärksamheten på är den situation som uppstår för människorna på en ort när tandläkare med privatpraktik, som är anslutna till försäkringssystemet, avflyttar från orten. I regel flyttar de till attraktivare orter, och en snedbalans uppstår alltså mellan olika orter när det gäller tilldelningen av tandläkarservice. Åtgärderna för att trygga behovet av tjänster till folktandvården, som har det lagstadgade vårdansvaret för barnoch specialisttandvården, anser jag vara viktiga. Men vad jag begärt är icke en generell ökning av antalet privatpraktiserande tandläkare utan endast möjlighet till ersättning när vakanser uppstår vid avflyttning från en ort. Det är med utgångspunkt i lokal kännedom om vilka förhållanden som kan uppstå för den vuxna befolkningen när tandläkare flyttar och folktandvården på orten icke har möjlighet att ge människorna den vård som behövs som jag har väckt min motion. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till ett interpellationssvar av socialministern, där han nämner att överläggningar pågår om vilka åtgärder som kan vidtas för att man skall komma till rätta med tandläkarbristen på vissa orter. Jag utläser också av detta att möjligheter till ersättningstandläkare finns. I betänkandet vill jag gärna finna en välvillig inställning till denna sak, och det är också viktigt att tandvårdsförsäkringen i praktiken blir den värdefulla reform för alla som avsikten med den är. Sålunda finner jag att de i motionen påtalade konsekvenserna är föremål för uppmärksamhet av berörda myndigheter. Det är med tillfredsställelse som jag i dag har lyssnat till socialministerns tal att överenskommelse om möjlighet till ersättningstandläkare i dagarna har träffats inom tandvårdsdelegationen. Herr talman! Jag har intet särskilt yrkande utan ansluter mig till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har ställts en del frågor till mig under denna debatt, och tidpunkten bör vara inne för mig att försöka svara på dessa frågor. Men innan jag tar upp frågorna mera direkt kanske jag får säga ett par ord mer allmänt. Jag lyssnade på nytt till herr Ringabys, jag skulle gärna vilja säga negativa, svartmålande beskrivning av tandvårdsförsäkringen. Han sjöng privattandvårdens höga visa i sitt inlägg och han märkte kanske inte själv hur det då skorrade av många falska toner. Herr Ringaby tycks leva kvar i en gången tid. Han vill inte acceptera att vi nu faktiskt har en allmän tandvårdsförsäkring, som gjort tandvården liksom hälsooch sjukvården i övrigt till en samhällets angelägenhet. I grund och botten är väl herr Ringaby emot den allmänna tandvårdsförsäkringen. Vill han och hans parti inta den ståndpunkten, är det självfallet moderaternas sak, men då intar moderaterna en ståndpunkt som inte delas av vare sig tandläkare eller deras patienter. Herr Ringabys inlägg på denna punkt ger mig bara anledning att understryka att vi i regeringen med all kraft kommer att slå vakt om utformningen av den allmänna tandvårdsförsäkringen, som är en mycket viktig social reform. Det skulle kunna anföras många exempel på hur herr Ringabys argumentation är upplagd. Jag skall väl, herr talman, inte på den punkten förlänga debatten, men nog kan man bli litet förvånad. Herr Ringaby klagar å ena sidan över att folktandvården ännu inte har möjligheter att hundraprocentigt ge barnen tandvård. Å andra sidan inleder han i samma ögonblick en utomordentligt stark kritik mot etableringsregeln — det instrument som vi har för att garantera folktandvårdens utbyggnad och stabilitet. Var skulle vi ha stått i dag, herr Ringaby, inom folktandvården om vi icke hade haft detta instrument, som har garanterat folktandvårdens fortsatta utbyggnad? Jag nämner det bara som ett exempel. Herr talman! Jag besökte Jämtland för något år sedan. Det är ett landskap som innesluter mycken glesbygd. Vid den tidpunkten fanns det, om jag inte minns fel, i Jämtland 35 privatpraktiserande tandläkare, men av dessa var bara fyra etablerade utanför Östersund. Här fick jag verkligen konkret uppleva vad folktandvården betyder i dag för glesbygdens människor, särskilt dess barn och ungdom. Res upp till Norrland, herr Ringaby! Bland de stora ting som har hänt uppe i Norrlands bygder intar folktandvården en alldeles speciell ställning genom att den i grunden förändrat människornas möjligheter till tandvård och tandhälsa. I flera av de frågor som ställts har etableringsregeln berörts, och jag vill därför, herr talman, säga några ord också om etableringskontrollen. Vi har diskuterat denna flera gånger tidigare här i riksdagen, och jag har då angivit skälen för att inte medge dispens från de föreskrifter om ersättningsetablering som riksförsäkringsverket utfärdat och som haft stöd av såväl Landstingsförbundet och socialstyrelsen som Sveriges tand . läkarförbund.

Jag har velat peka på att det inte sällan står en modern och välutrustad mottagning och väntar på tandläkare på folktandvårdskliniken i samma ort där tandläkaren begär att få dispens för att etablera sig som privatpraktiker. Det finns anledning understryka att det är riksförsäkringsverket som har till uppgift att besluta i frågor om ersättningsetableringen. I diskussionen har förts fram åsikten, att man borde kunna knyta en rätt till etablering som privatpraktiker till just den ort där tandläkaren vill slå sig ner och där tandläkarbristen är stor. Tandläkaren skulle därmed inte ha möjlighet att föra med sig sin anslutningsrätt, om han flyttade till en annan ort. Mot en sådan metod kan anföras att man därmed skulle få två kategorier av försäkringsanslutna privatpraktiserande tandläkare: de som fritt kan flytta sin verksamhet inom landet och de som inte kan det. Som har framhållits i propositionen diskuteras bl.a. dessa etableringsfrågor i riksförsäkringsverkets tandvårdsdelegation, där både socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Tandläkarförbundet är representerade. Skulle man inom delegationen uppnå enighet om att pröva ett system med ortsbundna etableringar, finns det självfallet ingen anledning att motsätta sig detta. Det förutsätter givetvis att man håller sig inom den nuvarande privatpraktikerkårens storlek, så att nettotillskottet av tandläkare i enlighet med riksdagens beslut kan gå till folktandvården. Ett sådant system skulle också kunna aktualisera frågan om inskränkningar i redan etablerade tandläkares möjligheter att flytta från en ort med stor tandläkarbrist. Inom de allra närmaste månaderna kommer ett nytt databaserat tandläkarregister att vara i funktion hos riksförsäkringsverket. Det blir då också möjligt att mäta förändringarna i privatpraktikerkårens numerär på ett bättre sätt än tidigare. Riksförsäkringsverket och dess tandvårdsdelegation får därmed det instrument som är nödvändigt, om man vill pröva möjligheterna att utveckla systemet med ersättningsetablering ytterligare. Herr talman! Jag har velat säga detta med anledning av att frågan självfallet alltid tilldrar sig stort intresse på skilda orter. Herr Ringaby ställde en fråga till mig om vad uttalandet i propositionen beträffande nya patienter innebär. Svaret är enkelt: Uttalandet var ett direkt citat ur den överenskommelse som riksförsäkringsverket och Tandläkarförbundet träffat. Det visar att också Tandläkarförbundet inser det nödvändiga i att även de nya patienterna får komma till tandläkare. Herr Hyltander ställde vissa frågor till mig som efter vad jag förstod berörde den mera rättsliga regleringen av tandvårdsförsäkringen. Svaren återfinner herr Hyltander i den utförliga redogörelse som lämnats i propositionen på s. 25 om behovet av att anpassa reglerna om tandvårdsförsäkringen i lagen om allmän försäkring till den nya regeringsformen. Författningsförslaget innebär i korthet att de bemyndiganden som riksdagen lämnade regeringen i samband med 1973 års beslut nu tas in i lagen om allmän försäkring i enlighet med den nya regeringsformens föreskrifter. Några nya regler eller bemyndiganden som inte redan finns i dag innehåller däremot inte författningsförslaget. Fröken Rogestam ställde frågan om äldre tandläkares möjligheter att inte vara med i den organiserade form som nu kommer att etableras i vad gäller att ta emot nya patienter. Jag nämnde redan i mitt inledningsanförande att i dagarna pågår arbetet med att föra ut detaljbestämmelser till tandläkarna och till allmänheten.

Herr talman! Det skulle självfallet finnas anledning att på åtskilliga punkter föra debatten vidare. Jag skall emellertid stanna här genom att understryka bara en sak till — det blir samtidigt en replik till herr Ringaby igen. Jag vill gärna understryka värdet av den överenskommelse mellan riksförsäkringsverket och Tandläkarförbundet som har legat till grund för den proposition som vi i dag behandlar i riksdagen. Den ger också uttryck för en vilja att konstruktivt gå vidare i vad gäller den här mycket viktiga sociala reformen. Mot den bakgrunden ter sig moderaternas agerande minst sagt förvånansvärt. I varje fall lämnar de inga konstruktiva bidrag till tandvårdsförsäkringens utveckling, och det är inte heller patienternas intresse som står i förgrunden. Det är ett försök — jag upprepar det — att komma åt en stor social reform. Här tycker jag att moderaterna, ärligt talat, har gått för långt.

Herr talman! Herr Aspling fortsätter med det fullständigt ovederhäftiga och horribla påståendet att vi moderater skulle vara ute efter att riva upp försäkringen. Jag tror inte att ens herr statsrådets egna partivänner här i kammaren blir övertygade av det påståendet. Vilken är situationen, herr statsråd? Ni socialdemokrater säger att man skall ha 50 96 återbäring när man går till en tandläkare. Vi moderater säger att man skall ha 60 96 återbäring. Är det att försämra tandvårdsreformen? Herr Aspling talar om glesbygden och påstår sig slå vakt om den. Men herr Asplings förslag innebär att en glesbygd blir utan tandläkarpraktik om tandläkaren flyttar från glesbygden till en tätort, eftersom etableringsrätten är personlig; den hänger med en tandläkare livet ut. Det kan väl inte vara rimligt? En av herr Asplings egna partivänner har också uppmärksammat detta. Är det så att en tandläkare blir avförd från försäkringskassans lista innan det har kommit någon ny, så kan det inte komma någon efter honom. Vi hävdar att en ny tandläkare skall ha rätt att utan krångel etablera sig på en ort i glesbygd, om tandläkaren där flyttar från glesbygden in till en tätort och alltså tar med sig etableringsrätten dit. Är detta negativt för patienterna? Det är patienterna jag talar för, herr Aspling, och icke tandläkarna. De klarar sig nog. Det är i första hand patienterna detta gäller. Jag har kritiserat bestämmelsen att en tandläkare som inte fyller i hur lång tid det tar att göra en amalgamfyllning skall kunna få böta 10 000 kr. Är det att gå tandläkarnas ärenden? Det drabbar ju faktiskt ingen tredje part. Om en löntagare strejkar så att det hårt drabbar tredje man blir bötesbeloppet 200 kr. Är det likhet? Herr Aspling svarar inte på frågan vilken innebörden är av den dunkla skrivningen på s. 22 i propositionen. Om det nu inte går att på frivillighetens väg få in nya patienter hos tandläkarna — som frökan Rogestam påpekade kan det vara gamla tandläkare — skall det särskilda bestämmelser till för att klara det. Jag har frågat vad de särskilda bestämmelserna kommer att innebära, men jag har inte fått något svar på den frågan. Herr Aspling säger bara att det är ett citat. Det må vara att det är ett citat. Men det måste väl ligga någon tankeverksamhet bakom orden? Det skulle vara roligt att veta i vilken riktning de tankarna gått. Moderaterna lämnar inga konstruktiva bidrag till försäkringen, säger herr Aspling. Det är verkligen ett egendomligt påstående. De reservationer som har fogats till utskottsbetänkandet är samtliga förbättringar och konstruktiva förslag för att få försäkringen att fungera. De har till stor del fått stöd av folktandvården i Stockholm, herr Aspling.

Herr talman! Jag blir i herr Asplings svar hänvisad till s. 25 i propositionen. Jag vet inte om det beror på läsoch tolkningssvårigheter, men jag finner inget strikt svar på mina frågor.

Det var för att få klarhet om den praktiska tillämpningen som jag ställde mina frågor. Jag vet inte om det var oartigt att inte lämna över dem skriftligt. Jag skall därför be att få repetera dem. Det var fyra frågor i den delen. Vill socialministern redogöra för intentionerna bakom lagförslaget? Svaret att de finns angivna i propositionen kan i någon mån betraktas som tillfredsställande, dock inte i det klarläggande syfte som jag avsåg med frågan. Den andra frågan är mera klar: Avser man att i förekommande fall tillgripa liknande åtgärder som det tidigare aktuella innehållandet av tandvårdsersättningen? Och som följdfrågor: Om detta avses, i vilka fall och hur? Vilka åtgärder kommer att vidtas i motsvarande fall beträffande folktandvårdens tandläkare? Här tänker jag speciellt på det här att ta emot nya patienter, för det måste väl gälla alla som är med i bilden. Sedan tog jag upp ett bekymmersamt fall i mina hemtrakter. Det är möjligt att vi inte skall diskutera enskilda fall här, men jag kan inte underlåta att ställa frågan: Vad vill socialministern göra i Karlsborg? Där hade man tidigare fem tandläkare och har nu en. En privatpraktiker har flyttat sin praktik till Stockholm. En annan finns utomlands och har alltså ingen ersättningspraktik någonstans. Han bidrar inte till att totalt sett hålla tandvårdsresurserna på samma nivå utan har faktiskt minskat dem, och detta har då gått ut över en sådan ort som Karlsborg. Här kommer jag in på den extra dispenskvoten — eller, om man vill uttrycka det så, att man skall ha etableringsmöjligheten knuten till såväl tandläkaren som orten. Där kan jag möjligen finna något positivt i socialministerns inledande svarsanförande. Han sade att om riksförsäkringsverket kan gå in för detta skulle man kunna tänka sig att just i orter med svag försörjning på tandvårdsområdet binda etableringen dit. Det är det enda positiva som jag har lyckats vaska ut av svaret. Jag är alltså fortfarande intresserad av precisa svar på mina frågor. Jag vet inte om man medvetet undviker att svara; i så fall kvarstår oklarheten, möjligheterna till missförstånd och oron, och det vore synd när man nu ändå försöker förbättra systemet. Som jag antydde är en förbättring av atmosfären till nytta också för patienterna, och det är dem vi vill slå vakt om.
Herr talman! För herr Ringaby är väl läget det att han känner sig ganska illa trängd när han nu agerar i denna fråga. Moderaterna står ju mycket ensamma i dessa viktiga och grundläggande frågor. Moderaterna är, jag upprepar det, ute efter att i utomordentligt väsentliga delar riva upp den beslutade tandvårdsförsäkringen. Då får herr Ringaby också räkna med att han möter mothugg. Jag upprepar att vi nu som tidigare kommer att i alla avseenden slå vakt om denna stora, socialt viktiga likställighetsreform. Herr Ringaby återkommer med frågor. Jag vet inte om han inte lyssnade på vad jag konkret svarade. Han sade att jag bara citerade. Jag sade klart och tydligt att detta var ett direkt citat från den överenskommelse som riksförsäkringsverket och Tandläkarförbundet hade träffat. Dessa viktiga parter har alltså överenskommit och också protokollerat att frågan om att kunna garantera nya patienter vård och tillsyn är så väsentlig att den måste ges en mycket hög prioritet. Nu genomför vi ett nytt system den 1 januari. Det är min förhoppning — jag har sagt det upprepade gånger i mitt anförande — att det också skall komma att fungera. Det positiva är att Tandläkarförbundet aktivt ställt sig bakom förslaget och i olika avseenden hårt engagerat sig för det. Jag hänvisar bl.a. till de senaste numren av Tandläkarförbundets egen tidskrift, där dessa frågor fått en mycket framträdande plats. Till herr Hyltander vill jag säga att jag här har redogjort för författningsförslaget och framhållit att det inte innehåller några nya regler. Men observera att tillämpningen av reglerna ankommer på riksförsäkringsverket. De frågor som herr Hyltander här radar upp skall därför icke riktas till mig. Herr Hyltander får här gå vidare till riksförsäkringsverket. Herr talman! Jag skall icke ytterligare förlänga debatten.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att jag inte får några direkta sakliga svar av statsrådet beträffande de förslag vi framställt. Det är mera av allmänna rundslängar mot mig och mitt parti, och dessa får väl stå för socialministerns egen räkning. Jag känner mig ingalunda trängd, herr Aspling. Vi är inte heller ensamma. Som jag redan flera gånger har sagt har vi bakom oss den personal som skall administrera försäkringen. Vi står alltså ingalunda ensamma. Jag tycker att vi borde föra den här debatten på ett sakligare sätt och att man inte skulle beskylla sina motståndare för att vilja riva upp försäkringen. Varje läskunnig människa kan konstatera att det är totalt felaktigt. Herr Aspling sade att vi går för långt. Jag tycker att herr statsrådet går för långt om han fortsätter att hävda att vi är ute efter försäkringen och inte för att förbättra den.
Herr talman! Jag har ganska ingående läst moderaternas motioner och reservationer, och dessa talar sitt eget språk. Herr Ringaby har använt mycken tid i dag — jag har med intresse lyssnat på honom -— för att kritisera tandvårdsförsäkringen, som han anser vara felaktigt utformad i väsentliga delar. Han får då finna sig i att jag också tar upp denna hans märkliga kritik. Om moderaterna här hade fått som de velat är jag alldeles övertygad om att tandvårdsförsäkringen skulle ha brutit samman och blivit någonting helt annat än vad den är. Jag har här betonat väsentliga saker, nämligen folktandvårdens utbyggnad och nödvändigheten av att tandvården på detta sätt blir en viktig integrerad del av vår hälsooch sjukvård. Om vi hade gjort som moderaterna velat skulle detta i väsentliga delar ha förhindrats. Herr Ringaby får förstå att jag reagerar mot detta. Om moderaterna vill driva den här meningen är det självfallet er sak, men ni får vara på det klara med att ni då också möter de argument som vi i så fall anser att dessa attacker förtjänar. När herr Ringaby sedan tar upp frågan om kassor och personal etc. skulle jag vilja säga: Var väldigt försiktig! Det finns en stor uppslutning kring tandvårdsförsäkringen i det här landet även från de människor som administrerar försäkringen — det kan jag försäkra herr Ringaby. Det skulle många här i kammaren kunna vittna om med stor erfarenhet från arbetet ute på fältet. Det är framför allt patienterna som vi har satt i centrum, som dagens debatt i hög grad har handlat om och som det beslut riksdagen om en kort stund skall fatta i hög grad kommer att gälla. Det är patienterna och deras trygghet som har varit bakgrunden till den proposition vi har på riksdagens bord i dag.
Herr talman! Jag är för att få svar på mina frågor hänvisad till riksförsäkringsverket, men i det lagförslag som nu ligger på riksdagens bord står det uttryckligen: ”——- kan regeringen dels bestämma högsta arvode ---, dels meddela närmare föreskrifter för verksamhetens bedrivande ---,” Det är för att få veta vad som ligger i förlängningen av den texten som jag har ställt frågorna. Jag måste konstatera att jag tyvärr inte kunnat få några precisa svar, och därför kvarstår de möjligheter till missförstånd och oro som jag med mina frågor velat hjälpa till att undaröja.
Herr talman! Jag kan helt och fullt instämma i vad herr Aspling sade till sist, att det gäller patienterna. Jag hoppas att herr Aspling tror mig och mitt parti på vårt ord när vi förklarar att det är patienterna i första hand som vi försöker slå vakt om. Sedan säger herr Aspling att han tror på sitt förslag. Ja, herr Aspling får tro på det förslaget, men vi tror också på de förändringar vi föreslår. Vi kan bara konstatera att tandvårdsförsäkringen inte har fungerat på det fina sätt som vi alla hade hoppats på, och därför föreslår vi vissa förändringar. Men kom inte, herr statsråd, och säg att dessa förändringar betyder att vi är emot försäkringen.
Herr talman! Jag vill bara säga att herr Ringaby har fått de svar jag tycker han förtjänar efter sitt negativa uppträdande i hela frågan om tandvårdsförsäkringen. Det finns anledning för mig att understryka det.

Herr talman! I våras lade regeringen fram en proposition, nr 92, om sänkning av den statliga inkomstskatten. I vanlig ordning vågade inte finansministern lita på att den stimulans som skattesänkning innebär skulle göra en totalfinansiering överflödig. Att få ihop pengar för sådana ändamål är inte det lättaste när snart alla källor är uttömda. Men regeringen bet huvudet av skammen. Efter att ha skaffat sig återförsäkringar i den s.k. Haga II-uppgörelsen föreslog man att begränsningen av avgiftsunderlaget till 7,5 gånger basbeloppet per årslön för socialförsäkringsavgifterna skulle slopas fr.o.m. 1976. ATP-avgiften undantogs — i varje fall t.v. Den moderata : riksdagsgruppen yrkar naturligtvis avslag på förslaget om slopande av det s.k. beloppstaket. Motiveringen är lika enkel som obestridlig: det är principvidrigt att låta socialförsäkringsavgifter utgå på inkomstdelar som icke medför förmåner från socialförsäkringen. Propositionen 92 medförde en uppseendeväckande inkonsekvens. Den gick ut på att inkomstskatten skulle sänkas. Men med den föreslagna ordningen skulle detta minsann inte alltid komma att bli fallet för sådana som hade s.k. uppdragsinkomster, eller vad man i dagligt tal ofta brukar kalla extraknäck. Nu gäller att man kommer överens med uppdragsgivaren om vem som skall betala ATP och socialförsäkringsavgifterna. Åtar sig uppdragsgivaren att betala alla avgifterna, har man slutit ett fullständigt likställighetsavtal. Med det menas att uppdragstagaren, i det här fallet extraknäckaren, likställs med en anställd när det gäller arvodet. Man kan också sluta ett begränsat likställighetsavtal. Då betalar arbetsgivaren endast ATP-avgiften, medan den andra parten betalar sin egen sjukförsäkringsavgift. Genom en ofullständighet i lagstiftningen bortfaller i det senare fallet folkpensionsavgiften helt och hållet. Det har herr Ringaby och jag kritiserat i utskottsbehandlingen och menar att en sådan brist i regelsystemet bör det åligga regeringen att avhjälpa. Hur som helst, propositionen 92 innebar att det skulle bli betydligt svårare för uppdragstagare att träffa likställighetsavtal, särskilt i den mån det skulle framstå som uppenbart att uppdragsinkomsterna skulle komma att ligga över basbeloppstaket. Då skulle socialförsäkringsavgifterna bli en ren löneskatt för uppdragsgivare. För uppdragstagaren skulle avgiftsskyldigheten innebära marginalskatter på över 80 96 , i extrema fall t.o.m. över 100 96. Att man får tillbaka en del av pengarna ett par år senare som en följd av den avdragsrätt som arbetsgivaravgifterna medför, gör inte saken så mycket bättre. Här skulle det alltså kunna bli fråga om en rejäl skatteökning för somliga inkomsttagare i stället för den i propositionen 92 utlovade skattesänkningen. Socialministern sköt den här frågan på framtiden i proposition 92 och menade att utformningen av reglerna för likställighetsavtal skulle innefattas i pensionskommitténs uppdrag. Pensionskommittén har naturligtvis fått bråttom att rätta till den här saken, och resultatet är den nu föreliggande propositionen. Den innebär i stort sett att en uppdragstagare alltid skall betraktas som anställd av uppdragsgivaren då det gäller utbetalningen av ersättning. Det blir således fråga om samma situation som nu gäller då parterna har slutit ett fullständigt likställighetsavtal. Uppdragsgivaren får betala ATP-avgift och socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen och till folkpensioneringen. Det märkliga är att man här lyckats slopa taket också för ATP-avgiften när det gäller uppdragsinkomster. En ny partimotion från moderata samlingspartiet återkommer nu med förslaget om beloppstaket och yrkar att beloppstaket skall återinföras för socialförsäkringsavgifterna. I vår reservation nr 1 yrkar vi att detta riksmötes vårsession skall föreläggas ett sådant förslag. Visserligen är det en fördel att uppdragstagare får sina försäkringsavgifter betalda av uppdragsgivaren, men det kan ju inte ligga i någondera partens intresse att dessa avgifter omvandlas till en löneskatt då inkomsten överskrider en viss nivå. Vi anser således att det egentligen vore bäst att bibehålla möjligheterna till likställighetsavtal under förutsättning att avgiftstaket är återinfört. Nu kan man emellertid inte vara säker på att vårt förslag får riksdagsmajoritetens stöd. Därför har vi ett alternativt yrkande med anledning av en motion av herr Ringaby m.fl. som går ut på att, om vårt huvudyrkande inte bifalles, regeringen skall till våren förelägga riksmötet sådant förslag som medger en generell möjlighet att sluta ett s.k. begränsat likställighetsavtal, alltså för enbart ATP-avgiften. Då skulle man kunna undvika att ATP-avgiften likställs med löneskatt för de inkomster som överstiger 7,5 basbelopp. Vi menar att i sådana fall bör precis som nu den lokala skattemyndigheten avväga inkomsttagarens avgiftsskyldighet enligt de försäkringsmässiga principer som vi i moderata samlingspartiet vill bibehålla. Och för ATP-avgiften är dessa principer formellt inte rubbade. Reservationen 2 har avgivits med anledning av motionerna nr 80 av herr Olof Johansson i Stockholm m.fl. och nr 81 av herr Magnusson i Borås m.fl. — motionerna innefattar tillsammans motionärer från samtliga tre borgerliga partier. I den reservationen yrkar vi att riksdagen begär proposition till riksmötet nästa höst, som syftar till att avdrag för den för inkomståret aktuella arbetsgivaravgiften för egenföretagare skall få göras i rörelsebilagan i deklarationen fr.o.m. inkomståret 1977. Det här innebär två nyheter: dels att avdraget skall få göras i rörelsebilagan, dels att det skall gälla den för inkomståret aktuella arbetsgivaravgiften. Uppenbara rättviseskäl ligger bakom detta yrkande, och skatteutskottets yttrande liksom socialförsäkringsutskottets betänkande är synnerligen positiva. I motionen 81 av herr Magnusson i Borås m.fl. visas att om en anställd får inkomst efter skatt på ca 35 000 kr. kostar det arbetsgivaren ca 59 000. Om en egenföretagare skall uppnå samma inkomst kostar det honom eller henne ca 80 000 kr., alltså en tredjedel mer. Som framhålls i motionerna beror detta på att egenföretagaren nu måste betala arbetsgivaravgift på sin egen inkomst inkl. arbetsgivarav giften — alltså avgift på avgift. Vidare beror det på att avdrag för en egenföretagares arbetsgivaravgifter bara får göras för föregående års avgifter, dvs. i regel med ett lägre belopp än det egenföretagaren måste inleverera till statskassan. För en anställd får däremot avdrag för avgifterna göras för samma år som de betalas. Vi anser att dessa missförhållanden skall ha rättats till fr.o.m. inkomståret 1977. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till de två reservationer som fogats till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Den proposition som behandlas i betänkandet gäller frågan — m.m. om socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkomster. Låt mig allra först understryka att det nu föreliggande förslaget om socialförsäkringsavgifter på vissa inkomster är att hälsa med den största tillfredsställelse. Genom förslaget befrias uppdragstagarna från egenavgifter, och det blir i stället uppdragsgivarna som får betala socialförsäkringsavgifter på den ersättning de ger till uppdragstagaren i den ordning som enligt nuvarande regler gäller för uppdragsgivare, som tecknat fullständigt likställighetsavtal, med undantag för den lilla löntagaravgiften. Genom att uppdragsinkomster jämställs med inkomst av anställning kommer uppdragstagarna att bli jämställda med andra löntagare. Förmånerna blir likartade för dessa kategorier, och avgifterna blir enhetligare och rättvisare samtidigt som den praktiska tillämpningen blir enklare och likställighetsavtal blir helt överflödiga i fortsättningen för uppdragstagarna. Herr Fridolfsson har talat för moderatreservationen, i vilken det i första hand yrkas att den nuvarande begränsningen av avgiftsunderlaget till sju och en halv gånger basbeloppet skall bibehållas, och han har ett andrahandsyrkande om att begränsade likställighetsavtal skall kunna träffas. Det förstnämnda yrkandet innebär inte någon nyhet för kammarens ledamöter. Moderaterna har som bekant kraftigt kritiserat den s.k. Haga II-uppgörelsen, och nu har man tagit det föreliggande förslaget till intäkt för att upprepa den kritiken. Nu har den överenskommelsen så grundligt diskuterats tidigare här i riksdagen att jag inte kan finna det särskilt meningsfullt att herr Fridolfsson och jag skall fortsätta den debatten i detta sammanhang. Jag vill endast säga till herr Fridolfsson att jag nog skulle ha hyst större respekt för hans kritik härvidlag, om han gjort det minsta lilla försök att redovisa någon annan möjlighet att tillföra staten ersättning för den inkomstminskning som skulle bli följden, om riksdagen skulle komma på idén att bifalla moderaternas förslag. Nu tror ju herr Fridolfsson att så inte skall ske; i varje fall är han inte säker. Men jag kan nog säga till honom att han kan känna sig ganska säker på att riksdagen inte kommer att följa det här förslaget. Det rör sig här om mycket stora belopp — kanske över 1 miljard kronor. Det är inga småsummor, alltså. Herr Fridolfsson säger: Att skaffa pengar är inte det lättaste. Det kan jag förstå, eftersom han inte försöker att hitta på någonting annat, om han tycker det är så galet att slopa beloppstaket. Det är ju ändå så, att 69 villkoren för den provisoriska skattesänkning som enligt riksdagens beslut skall genomföras från den 1 januari 1976 är att staten skall tillföras motsvarande inkomster, och här gäller det just en del av dessa inkomster. Det andra yrkande som moderaterna har, om riksdagen skulle vägra att återinföra avgiftstaket i socialförsäkringen, innebär att man i fortsättningen skall ha möjlighet att träffa begränsade likställighetsavtal. Ett liknande yrkande finns också i en annan motion, undertecknad av bl.a. herr Gustafsson i Stockholm. I denna motion är yrkandet emellertid begränsat till att avse dem som yrkesmässigt bedriver konstnärlig och litterär verksamhet. Vad reservanterna framför allt torde avse är de marginaleffekter som kan uppstå för dem som vid sidan av en anställningsinkomst har en uppdragsinkomst som i och för sig är hänförlig till förvärvskällan rörelse. Såvitt jag förstår löser propositionen i huvudsak de problem som kan vara förenade med de i och för sig kraftiga marginaleffekter som skatter och avgifter tillsammans kan medföra. Förslaget innebär nämligen i princip att uppdragstagarna befrias från avgiftsskyldighet och att uppdragsgivarna automatiskt blir skyldiga att erlägga de avgifter som enligt nuvarande ordning åvilar uppdragsgivare som träffat ett fullständigt likställighetsavtal. Många uppdragstagare torde stå i ett sådant beroendeförhållande till sina uppdragsgivare att de kan anses vara uppdragstagare i förhållande till denne som arbetsgivare. Deras inkomst blir då att anse som inkomst av anställning; och uppdragsgivaren måste betala de sociala avgifter som belöper på inkomsten. Är den ersättning som uppdragsgivaren betalar ut till uppdragstagaren att hänföra till inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse, och alltså inte till inkomst av anställning, skall — precis som nu — uppdragsgivaren och uppdragstagaren kunna träffa likställighetsavtal. För att få ett så enhetligt system som möjligt har man emellertid begränsat rätten att träffa sådana avtal till de s.k. fullständiga likställighetsavtalen. Uppdragsgivaren måste alltså i fortsättningen ta på sig både avgiften för ATP och avgiften för sjukförsäkringen. Med det fullständiga avtalet följer också skyldighet att betala avgifter till folkpensioneringen. I praktiken innebär förslaget ingenting nytt i sak. Det fullständiga likställighetsavtalet får i fortsättningen samma effekt som nu, med det undantaget att uppdragsgivaren slipper betala den lilla löntagaravgift som rör sig om 0,02 96. Den som i dag kan sluta begränsat likställighetsavtal kommer med de nya bestämmelserna, som bara tillåter fullständiga avtal, inte heller i ett mycket sämre läge än nu. Genom det begränsade avtalet har uppdragstagare sluppit betala ATP-avgift. Det har uppdragsgivaren gjort i hans ställe. Däremot har uppdragstagaren själv fått betala sin sjukförsäkringsavgift. Av utskottets betänkande framgår att vid ett begränsat avtal varken uppdragsgivaren eller uppdragstagaren debiteras någon avgift till folkpensioneringen. Detta är en egendomlig effekt av det begränsade likställighetsavtalet som har hängt med så länge de begränsade avtalen har funnits. Den här möjligheten att genom ett begränsat avtal slippa ifrån folk Nr 35 pensionsavgiften försvinner givetvis nu när bara fullständiga avtal kommer att kunna tecknas. Men detta måste ju sägas vara en positiv effekt av de nya bestämmelserna. Jag skulle nog vilja fråga herr Fridolfsson, om han tycker att det är riktigt att man skall kunna träffa avtal med — Enhetliga regler för uppdragsgivaren om ATP-avgift och därmed säkra sin pension med att — beräkning av ingen skall kunna debiteras folkpensionsavgiften, som också är en av = socialförsäkringsde tunga avgifterna i försäkringssystemet. ATP-avgiften är den drygaste. avgifter på upp Den rör sig om 11 96, medan folkpensionsavgiften är 6,2 96 och sjuk — dragsinkomster försäkringsavgiften 8 96. Sjukförsäkringsavgiften kommer vederbörande — m.m. inte ifrån, men däremot kan de slippa undan pensionsavgiften, och det tycker vi är orimligt. Vi bör göra oss av med ett sådant system. I två motioner tas vissa skattefrågor upp. Utskottet har sänt motionerna på remiss till skatteutskottet, som har konstaterat att de nuvarande skattereglerna i många fall är till nackdel för företagare och att det finns skäl att söka åstadkomma större enhetlighet. Socialförsäkringsutskottet har därefter föreslagit att motionerna överlämnas till företagsskatteberedningen för övervägande i samband med utredningens ställningstagande i fråga om företagsbeskattningens framtida utformning. Herr Fridolfsson har i sitt anförande redogjort för några av de nackdelar som följer med det här systemet, men jag tänker inte här börja någon skatteteknisk debatt med honom, eftersom vi anser att frågan närmare bör utredas.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
Herr talman! Herr Fredriksson frågar mig om jag anser det vara riktigt att man skall kunna upprätta ett s.k. begränsat likställighetsavtal, vilket skulle innebära att folkpensionsavgifterna icke kom med i bilden. Jag sade i mitt huvudanförande att här föreligger en dfullständighet i lagstiftningen, och den måste ju regeringen avhjälpa på något sätt. Jag är medveten om problemet, men det är inte olösligt. Liksom herr Fredriksson anser jag att det måhända inte är så intressant att vi nu diskuterar våra skilda ståndpunkter i vad gäller den s.k. Haga II-uppgörelsen. Det är riktigt att vi från moderat håll kritiserade uppgörelsen. Vi menar att socialförsäkringsavgifter skall ge förmåner i den utsträckning som de har erlagts. Den uppgörelse som här träffades innebar däremot en utbyggd löneskatt, varken mer eller mindre. I frågan om socialförsäkringsavgifter för extraarbete, som vi diskuterar i dag, blir resultatet att även ATP-taket rivs. Jag är förvånad över att mina borgerliga vänner i socialförsäkringsutskottet icke anammat vårt synsätt på denna punkt. Att utskottets so 7 cialdemokrater, som svär på allt vad regeringen föreslår, inte gjort det är inte så mycket att förundra sig över, men att de borgerliga representanterna går i fällan, trots att de kan konstatera vad förslaget resulterar i, förstår jag inte. Att egenföretagarna hamnar i strykklass i den s.k. skattefrågan, som också behandlas i betänkandet, är helt klart. Det har både skatteutskottet och socialförsäkringsutskottet varit medvetna om. Men det bryr man sig inte om, det lägger man så att säga åt sidan. Egenföretagarna är i underläge. Naturligtvis borde något göras för att snabbt försöka lösa problemet. När man har svart på vitt på att det är tiotusentals kronor som avgiftsmässigt skiljer mellan en egenföretagare och en anställd är det uppåt väggarna att ingenting görs.
Herr talman! Det är riktigt att herr Fridolfsson i sitt första anförande sade att det inte bra som det är, nämligen att man kan träffa likställighetsavtal om ATP-avgiften och ingen debiteras sjukförsäkringsavgiften. Min fråga till honom gällde hans personliga uppfattning i frågan om det här var riktigt. Nu säger herr Fridolfsson att detta är en sak som regeringen bör ta ställning till och lösa. Det är lätt att säga. När det gäller kostnaderna för skattesänkningen springer herr Fridolfsson ifrån notan, och när det gäller sänkningen av folkpensionsavgiften överlämnar han notan till ett annat bord. Vi har inte lagt skattebesvären för egenföretagarna åt sidan, som herr Fridolfsson säger. Vi har sagt att den frågan bör utredas. Men detta är en tekniskt besvärlig sak, och det är därför inte så lätt att snabbt fatta ett beslut. Först måste man ha frågan tillräckligt klarlagd. Den här saken får man ta upp i samband med förslag i andra frågor som gäller egenföretagarna. Vårt ställningstagande innebär alltså inte att vi har lagt frågan åt sidan. Alla de frågor som gäller egenföretagare är så involverade i skattebestämmelserna att de först måste utredas fullständigt. Frågan om enhetliga socialförsäkringsavgifter ligger hos pensionsålderskommittén, och den kommer att fortsätta sitt arbete. Det förslag som kommittén har haft att ta ställning till gäller uppdragstagarna. Den andra frågan kommer att bli föremål för fortsatt utredning i de båda kommittéerna.
Herr talman! Genom en ofullständighet i lagstiftningen blir läget när det gäller folkpensionsavgiften det jag beskrev i mitt första inlägg. På den punkten har jag deklarerat att det måste åligga regeringen att komma med förslag till lösning. Det är regeringen som framlägger propositioner, och det är regeringen som skall framlägga förslag. Herr Fredriksson menar att vi springer ifrån notan. Det gör vi inte alls. När förslaget kommer skall vi titta på det. Men de socialdemokratiska representanterna låter med hjälp av andra skriva ut notan på några hundratusentals egenföretagare. De får betala för era skattesänkningar.
Herr talman! Det skall bli oerhört intressant att se vilket förslag herr Fridolfsson och moderaterna kommer att framlägga för att finansiera den skattesänkning som skall träda i kraft den 1 januari 1976.

Herr talman! Med anledning av propositionen om enhetliga regler för — socialförsäkringsberäkning av socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkomster hemställs = avgifter på uppi en motion av herr Lindkvist, herr Palm och mig om vissa ändringar = dragsinkomster i lagen om allmän försäkring. Vi begär att möjlighet bibehålls tills vidare — m.m. för den som yrkesmässigt bedriver konstnärlig och litterär verksamhet att sluta begränsade likställighetsavtal samt att de synpunkter som vi framfört i motionen skall övervägas av pensionskommittén i dess fortsatta utredningsarbete. Motionen syftar till att förbättra den besvärliga situation som kulturarbetarna kommer i om propositionens förslag genomförs. När det först gäller arbetsgivaravgift på uppdragsinkomster kan det konstateras att förslaget i den delen innebär stora problem.

Skillnaden ligger just i om den är att hänföra till rörelse eller inte. Man får uppfattningen att utskottet betraktar ”uppdrag” som en skatterättslig term. Det är den inte. Den är civilrättslig. En advokat arbetar på uppdrag, en revisor, en målarmästare, en föredragshållare, en översättare i regel och en bildkonstnär som sysslar med utsmyckning av byggnader och offentliga platser. Det gäller därför att först avgöra från yrke till yrke om uppdrag ingår i rörelsen eller inte. När det gäller bokföringspliktig rörelse är saken lätt: advokaten, revisorn, målarmästaren tar emot uppdrag i sin rörelse. Men skulle de få i uppdrag att hålla föredrag är de sannolikt fria uppdragstagare, t. 0. m. om föredraget gäller deras yrke. På andra områden kan man bara från fall till fall avgöra saken eftersom yrkesmässigt bedriven verksamhet som författare, översättare, målare, tonsättare — ja, sannolikt också en yrkesföreläsares verksamhet — enligt 27 § kommunalskattelagen skall deklareras som rörelse. När det gäller de av förslaget avsedda uppdragen får man hoppas att så många som möjligt av gränsfallen dras in under den önskade automatiken. Det kommer emellertid att återstå en mängd fall, då uppdragen anses ingå i rörelse. Det bör observeras att många kulturarbetare tidigare har följt kommunalskattelagens anvisning. Detta har i viss mån under 73 lättat för dem att få avdrag — dock inte alltid. Här vill jag hänvisa till de synpunkter som KLYS i andra sammanhang har framfört. När allmän arbetsgivaravgift infördes blev frågan akut — det kunde vara fördelaktigt att gå över till ”tjänst 2” som det ju kallas på deklarationsblanketten, men var det tillåtet? Nu blir frågan allt allvarligare. Accepterar skattemyndigheten att en rörelsedeklarerande författare deklarerar sina översättningsinkomster som särskilda uppdrag? Detta visar att det kommer att vara viktigt för många uppdragstagare att lösa problemet genom likställighetsavtal. Om så kan ske blir det ointressant hur man bedömer uppdragen. Då återstår att fråga vilken möjlighet kulturarbetarorganisationerna har att sluta sådana avtal. Det mesta har sagts i motionen. Jag vill här bara konstatera att mycket nedlagt arbete för att åstadkomma åtminstone begränsade likställighetsavtal har varit förgäves. Man kan också se frågan från andra hållet. På statens kulturråds konferens för tidskrifter den 28 november i år omvittnades det från många statsstödda kulturtidskrifter och ideella tidskrifter att kravet på arbetsgivaravgift måste påverka antingen arvodena, antalet bidrag eller behovet av ytterligare stöd. En höjning av arvodeskostnaden med drygt 26,6 96, där likställighetsavtal nu ej alls föreligger, eller åtminstone med 15,6 96 omöjliggör att arvodena hålls indexreglerade och torde snarare leda till att de måste sänkas. Om en sådan tidskrift inte är i tvångssituation utan har medarbetare som skall deklarera för rörelse torde inte bara viljan utan också förmågan att sluta likställighetsavtal saknas. Reglerna om avgiftsunderlag och avgiftsfinansiering i socialförsäkringssystemet är föremål för fortsatta överväganden inom pensionskommittén. Herr talman! Jag utgår ifrån att de för kulturarbetarna mycket angelägna problem som vi tagit upp i vår motion ägnas speciell uppmärksamhet i kommitténs fortsatta arbete och att de synpunkter som framförts i vår motion blir föremål för allvarlig prövning.

Herr talman! Jag skall medge att det är en besvärlig och invecklad fråga att avgöra, huruvida sådana här inkomster skall anses vara uppdragsinkomster eller inkomst av rörelse, osv.

Det strider faktiskt mot syftet med den här reformen, nämligen att skapa enhetliga och enkla regler för avgiftsberäkningen. Som utskottet konstaterat skulle följden av ett bifall till förslaget också bli att man bibehöll en ordning som innebär att avgifterna till folkpensioneringen inte betalades. Som jag tidigare framhållit är detta någonting som utskottet inte har kunnat acceptera. Såsom utskottet uttalat i sitt betänkande ger motionsförslaget inte någon lämplig lösning. Det naturliga måste vara att man för de fall som avses i motionen arbetar på att åstadkomma likställighetsavtal. De fackliga organisationerna stöder sina medlemmar i deras strävan att få sådana avtal. Den grundläggande synen i propositionen, nämligen att uppdragsgivare skall erlägga socialförsäkringsavgift, måste utgöra ett stöd i strävandena att träffa sådana här likställighetsavtal. § Jag kan instämma i den föregående talarens förhoppning att det skall bli möjligt att i det fortsatta utredningsarbetet lösa dessa tekniskt ganska svåra frågor. Men så länge resultatet av utredningens arbete inte föreligger har utskottet inte kunnat tillstyrka yrkandet i motion nr 79.
Herr talman! Jag erkänner gärna att detta är besvärliga och invecklade frågor, och det är därför inte så lätt att finna någon lösning. Vad vi i motionen yrkar på är rätt för just konstnärliga yrkesutövare att tills vidare få träffa begränsade likställighetsavtal. Jag är inte övertygad om att dessa svårigheter inte kan undanröjas. De fackliga organisationerna på området har försökt och fortsätter att försöka lösa problemet med likställighetsavtal, men propositionsförslaget har verkligen inte underlättat det arbetet. Jag tar emellertid fasta på vad herr Fredriksson sade allra sist, när han instämde i min förhoppning att pensionskommittén skulle ägna sig åt dessa frågor och försöka finna någon lösning.
Herr talman! Två synpunkter bara. Den ena synpunkten gäller kulturarbetarna. Där ber jag att få anknyta till inläggen av herrar Korpås och Gustafsson i Stockholm. Det har sagts i debatten att genom förslaget från regeringens och utskottets sida skapar man klarhet och får större enkelhet i administrationen. Det torde förhålla sig tvärtom, såvitt jag förstår efter att ha lyssnat på debatten. Kvar står frågetecknet: Är en inkomst i ena fallet att betrakta som inkomst av uppdrag, i andra fall att betrakta som inkomst av rörelse? De allmänna skattelagarna är inte samordnade med denna proposition. Då blir det oklarhet. Då blir det pappersexercis, ovisshet och långvarig behandling av ett onödigt antal ärenden i försäkringsdomstolen. Detta är ett provisorium som följd av ett annat provisorium och det kan inte vara tillfredsställande. Nu säger utskottets värderade ordförande att man får hoppas att pensionskommittén skall lösa frågan. Den förhoppningen hyser vi alla, men jag tycker att det är beklagligt att man inte gjort en större ansträngning att få klarhet i dessa begrepp redan nu. Den andra synpunkten anknyter till herr Fridolfssons inlägg. Det orimliga i att inte ha något tak för dessa avgifter framstår i alltmer öppen dager. Haga II tillkom i hastighetens och förvirringens tecken, det är tydligt. Nu får vi som följd ett försök att lappa på vad som då skedde. Det blir ingen ordning förrän man infört ett tak för dessa avgifter och undanröjt det orimliga system som tillkom genom Haga II.
Herr talman! Vad herr Hernelius senast sade var bara ett understrykande av moderaternas gamla synpunkter; det var alltså ingenting nytt. Klarheten och enkelheten, anser herr Hernelius, kommer inte fram i det här förslaget. Jo, det är fallet när det gäller uppdragstagarna. Det är klart och tydligt utsagt att det blir enhetliga socialförsäkringsavgifter för dem. Vad som kvarstår är rörelseidkare och därmed jämställda, men där kommer skattefrågan in. Man kan inte lösa problemet för deras del genom det förslag som ligger och som gäller socialförsäkringsavgifterna, utan där måste man koppla in skattefrågan. Det är den saken som skall utredas, och den utredningen får vi avvakta. Sedan hoppas jag att vi skall kunna lösa problemet.
Herr talman! Kvar står den fråga som t.ex. herr Korpås ställde: Är en inkomst som en lärare har för en artikel inkomst av rörelse eller
Herr talman! Bara några ord med anledning av herr Gustafssons i Stockholm inlägg. Herr Gustafssons m.fl. motion är inne på samma tema som den motion som herr Ringaby m.fl. har väckt vad gäller möjligheterna att träffa likställighetsavtal. Det är bara den skillnaden att herr Gustafsson och hans medmotionärer vill att det skall vara en begränsad yrkesgrupp som skall ha denna rätt. Vi har i vår reservation omnämnt herr Gustafssons i Stockholm motion. Jag vill bara understryka detta för herr Gustafsson och påpeka att han kan ju rösta med reservationen.

Jag märkte att herr Gustafsson var missbelåten med utskottets behandling av hans motion och jag förstår honom. På s. 13i betänkandet sågar utskottet på ett mycket mera fränt och brutalt sätt av herr Gustafssons motion.

Utskottets ordförande är också förhoppningsfull. Det förvånar mig att utskottsmajoriteten inte gett uttryck för detta i sin skrivning. Där finns inte ett ord om att pensionskommittén skall beakta frågan.

Herr talman! Grundlagberedningen föreslog att en del av beskattningsrätten skulle överföras från riksdagen till regeringen. Det skulle gälla de indirekta skatternas storlek. I den nya regeringsformen, som slutgiltigt antogs av 1974 års riksdag, infördes bestämmelsen att riksdagens finansoch skatteutskott skulle kunna utöva beslutanderätt på riksdagens vägnar rörande den indirekta beskattningen, då riksdagen inte är samlad. Även om detta innebar en förändring i förhållande till grundlagberedningens förslag, så tummades det på beskattningsrätten som bör tillkomma riksdagen allena. En del av riksdagen — två utskott — är inte riksdagen, framhöll vänsterpartiet kommunisterna i en partimotion vid detta tillfälle. I propositionen 1975/76:29 föreslås skattefullmakt för riksdagens finansoch skatteutskott enligt 8 kap. 6 § regeringsformen. Propositionens förslag omfattar lagarna om mervärdeskatt, allmän energiskatt, skatt på sprit och vin, tillverkning och beskattning av maltoch läskedrycker, tobaksskatt, omsättningsskatt på motorfordon och särskild varuskatt. Det är alltså omfattande fullmakter för finansoch skatteutskotten som begäres. Förslaget innebär att flera av de viktigaste skatterna kan bli föremål för beslut i utskotten. Det finns inget i regeringsformen som fastlägger omfattningen av skattefullmakten, och vi kan inte se regeringens förslag som en följdlagstiftning. Regeringen har valt att föreslå ett mycket vittomfattande bemyndigande. Vänsterpartiet kommunisterna var motståndare till fullmaktsparagrafen, när den infördes i regeringsformen. Vi kvarstår vid denna uppfattning och vi kan därför inte biträda propositionens förslag. I motion 1975/76:39 har vi därför yrkat avslag på de föreslagna skattefullmakterna. Skatteutskottet säger i sitt betänkande att ett bifall till motionen skulle innebära att stadgandena i regeringsformen om delegation skulle bli en död bokstav på grund av att följdlagstiftning saknas. Vi kan, som sagt, inte se regeringens förslag enbart som en följdlagstiftning utan som ett förslag med vittgående konsekvenser. Inte bara det faktum att motionärerna motsatt sig grundlagsutformningen, som utskottet uttrycker saken, gör att vi går emot propositionen. Av avgörande betydelse är att riksdagen i efterhand får ta ställning till utskottens beslut och därmed kommer att stå inför fullbordade fakta. Detta är en allvarlig sak som verkligen bör beaktas innan man ger så omfattande fullmakter. Förfarandet att ge skattefullmakter till två utskott att på regeringens förslag fastställa skattesatser på indirekta skatter beskär möjligheterna till opinionsbildning och offentlig diskussion kring frågor som i högsta grad berör de enskilda människorna. Detta är en konsekvens som borde mana till eftertanke. Skatteutskottets antagande att den föreslagna fullmaktslagstiftningen kommer att användas under mycket speciella förutsättningar och endast om det finns ett tillräckligt parlamentariskt stöd för de avsedda skatteändringarna förändrar inget i sak. Tillräckligt parlamentariskt stöd kanske inte är det svåraste att uppnå, men om detta skall vara skäl för att undandra viktiga skattefrågor från offentlig debatt måste verkligen ifrågasättas. De speciella förutsättningar utskottet talar om bedöms också av regeringen och de partier som kan tänkas stödja ett förslag om skattehöjningar. Det är en mycket betänklig väg man slår in på genom de begärda fullmakterna. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte biträda de i pro positionen begärda fullmakterna, och jag vill, herr talman, yrka bifall till motionen 1975/76:39.

Herr talman! I motsats till herr Berndtson vill jag påstå att propositionen 15 och därav följande utskottsbetänkande innebär en följdlagstiftning. Det är endast ett automatiskt fullföljande av det grundlagsbeslut som har fattats av riksdagen. Herr Berndtsons invändningar hör alltså hemma i grundlagsdebatten i stället för i dagens debatt. Då denna fråga är avgjord av riksdagen, vore det märkligt om riksdagen nu skulle avslå regeringens proposition och inte genomföra de ändringar i resp. lagar som är nödvändiga för att regeringsformen skall kunna tilllämpas. Jag vill betona att det inte kan ha varit riksdagens mening att den gjorda grundlagsändringen av formella skäl aldrig skulle kunna tilllämpas. Vi måste acceptera de följdlagstiftningar som det nu är fråga om. Sedan kan man naturligtvis diskutera gradskillnaden beträffande fullmakternas vidd, men det är inte detta som det nu gäller, utan herr Berndtson yrkar avslag på alltsammans. Även om jag sade att herr Berndtsons invändningar hör hemma i grundlagsdebatten, kan naturligtvis sakskäl anföras också nu. Detta är inte en bestämmelse som skall användas i tid och otid. Den är omgärdad av många säkerhetsåtgärder. Först och främst måste det vara fråga om ett förslag från regeringen. Utskottsinitiativ får här inte förekomma. Bemyndigandet får naturligtvis inte användas när riksmöte pågår utan endast när riksdagen inte är samlad. Vidare måste beslutet underställas kommande riksmöte ganska omgående, och eftersom utskotten är parlamentariskt sammansatta kommer de inte att fatta något beslut som strider mot riksdagsmajoritetens uppfattning. Vi måste ändå ha klart för oss att de konjunkturpolitiska svängningarna i dag är så pass snabba att det vid något tillfälle kan behövas att man antingen höjer en skatt eller, herr Berndtson, sänker en skatt, om det finns konjunkturpolitiska skäl för det. Ett annat skäl som jag vill anföra är att man kan vilja ändra på skattesatserna inom alkohollagstiftningen. Det gäller ju att slippa ifrån den hamstring som annars sker under de månader som man skulle kunna få vänta innan riksmötet samlas. Samma sak gäller tobaksbeskattningen, och där är hamstringseffekten, skulle jag vilja påstå, ännu större än i fråga om alkoholen. Den debatt som herr Berndtson efterlyste — och som måste föras i varje fråga — kommer, men något i efterskott. I och för sig tror jag inte att någon riksolycka inträffar om riksdagen debatterar en redan genomförd lag och har stora möjligheter att ändra på den. Jag tror inte att det blir något fel på opinionsbildningen därför att en skattelagstiftning har varit i kraft en eller annan månad. Därmed vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nl
Herr talman! Jag har svårt att se det som en säkerhetsåtgärd att initiativet skall tas i form av ett regeringsförslag. Och när herr Wärnberg talar om risken för hamstring, så är det ju ett argument som kan åberopas vid varje tillfälle för att dra ner rullgardinen och behandla indirekta skatter utan allmänhetens insyn. Jag tycker inte att det har redovisats några vägande sakskäl för att skattefullmakter behövs, än mindre att det skulle vara ett brådskande behov att nu omedelbart fullfölja regeringsformens bestämmelser därvidlag. Även om regeringsformen möjliggör införande av skattefullmakter, så behöver man väl inte ha så bråttom. Vidare behöver man inte nödvändigtvis ge lagstiftningen den vidsträckta omfattning som föreslås i propositionen. Det låter naturligtvis bra när herr Wärnberg säger att riksdagen ändå i efterhand får diskutera besluten. Nu vet vi ju hur det är i verkligheten. Det är knappast troligt att partierna skulle ”köra över” sina utskottsrepresentanter, utan de beslut utskotten har fattat kommer att gälla. Kvar står också det förhållandet att någon offentlig debatt icke har föregått besluten i utskotten.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande har fogats ett protokollsutdrag från finansutskottet, i vilket utskottet uttalar att det anser att den utformning, som det föreslagna bemyndigandet har fått, i vissa situationer kan bli ett betydelsefullt medel att snabbt fatta beslut av ekonomisk-politisk innebörd.